Herr talman! Jag beklagar om detta blir en debatt om norra Sverige. Herr Skoglund nämnde mig direkt, när han talade om bristen på uppslag och sade, att det i alla fall var den bristen som var den största anledningen till att vi inte fick den sysselsättning vi behövde. Med anledning därav vill jag säga att om det är brist på uppslag är det väl framför allt brist på uppslag i fråga om sådant som bedöms kunna utföras på ett lönsamt sätt just i norra delen av Sverige, sådan produktion som det lönar sig att starta i Västerbotten och övriga delar av norra Sverige. Därför gäller det för oss att förbättra det företagsekonomiska klimatet och samhällsservicen i denna del av landet. Här vore frestande att anknyta till den debatt som inrikesministern och jag hade i går kväll, men jag skall inte göra det, därför att det skulle ta för lång tid. Vad beträffar den rundresa som herr Skoglund talade om, då vi visade Västerbotten, vet jag att herr Skoglund var en av initiativtagarna, kanske den som hade startat den. Men jag är rädd för att rundresan förutom allt det goda även gav ett skrämmande intryck, nämligen att den här delen av landet ligger långt från centrum och att samhällsservicen inte är densamma som på andra håll. Trots den goda arbetskraften, den fina miljön med ren luft och rent vatten, framträdde det kanske ändå vissa negativa faktorer för dem som deltog i resan. Jag vägrar också att acceptera herr Skoglunds påstående att oppositionen svartmålar. Under årens lopp har jag här i kammaren ofta talat om hur härligt det är i de norra delarna av Sverige, hur bra arbetskraft vi har och hur fin miljön är. Har jag klagat beror det på att det, trots dessa goda betingelser för verksamhet i vår del av landet, enligt min mening varit en sådan njugghet från deras sida som har pengarna och möjligheterna att bidra till utvecklingen.

Herr talman! I förevarande utskottsutlåtande behandlas två likalydande motioner, av vilka den ena undertecknats av herr Hellström och fru Gradin på Stockholmsbänken i denna kammare. Motionerna rör formerna för utbildning av tandläkare och tandhygienister. Min blanka reservation till utskottets utlåtande gäller den senare frågan. Jag har tagit upp denna sak därför att jag tycker att man vid läsningen av utskottets utlåtande inte får en riktig bild av utbildningssituationen och planeringsläget för denna grupp av befattningshavare inom tandvården. De för tandvården ansvariga inser alltmer att det i tandvården behövs en mellangrupp medverkande, som kan åta sig en del av de arbetsuppgifter som annars skulle falla på tandläkarna. Detta gäller främst den förebyggande tandvården. Ett bevis för att man har detta synsätt är bl.a. att landstingen, som är tandvårdens huvudmän, i sina tandvårdsplaner numera inkluderar även tandhygienisttjänster. Ett exempel härpå är bl.a. planen för Västernorrland.

Den planeringen har gjorts i samråd med skolöverstyrelsen. Man har emellertid ansett det vara så viktigt att redan dessförinnan utbilda tandhygienister att man nu också undersöker möjligheterna att i mera provisorisk form ordna en dylik utbildning. Därvidlag äger samråd rum mellan Stockholms stad och länets lands ting. Den planering som där sker för själva tandvården tar samtidigt sikte på att ianspråkta de tandhygienister som utbildas på detta sätt. Det kan tyckas att detta är mindre viktigt att veta för riksdagen, men jag anser att om man känner till dessa förhållanden blir läget litet annorlunda än om man bara läser utskottets utlåtande. Vid den läsningen framstår det nämligen som om situationen var tämligen låst och att man väntade med att över huvud taget ta ställning till frågan om utbildning av tandhygienister eller inte. Jag har förstått att både skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet hesiterar för att ge klarsignal för en omfattande utbildning av tandhygienister innan socialstyrelsen mera bestämt har tagit ställning till om vi skall ha sådana befattningshavare eller inte. Inom parentes vill jag säga att det påpekande som göres, att man under väntetiden kan öka utbildningen i Örebro, inte är riktig. Enligt uppgifter som jag inhämtat kan utbildningen där inte ökas. Huvudmännen får alltså på eget bevåg inrätta tjänster av detta slag och föra upp dem i sina tandvårdsplaner. De kan sedan komma i den situationen att utbildade tandhygienister inte står att få. Denna onda cirkel måste brytas, och jag utgår från att de båda berörda ämbetsverken gemensamt går igenom denna fråga och klargör förhållandena, så att utbildningen kan planeras med större säkerhet. Jag är helt övertygad om att de växande kraven på tandvård, inte minst förebyggande sådan, gör det helt nödvändigt att utbilda och rekrytera tandhygienister i stor omfattning. Herr talman! Jag har ansett det vara angeläget att framhålla detta. Det som skrivs i utskottets utlåtande gör nämligen att den konkreta planeringsverksamhet som vi bedriver inom Stockholmsområdet förefaller ganska egendomlig.

Herr talman! Också jag har vid förevarande utlåtande fogat en blank reservation för att i denna kammare få tillfälle att säga några ord om lokaliseringsfrågan i samband med en eventuell utbyggnad av utbildningen av tandhygienister. Sedan något år tillbaka pågår, såsom redan nämnts, en försöksutbildning av tandhygienister i Örebro och Malmö. Det är fråga om en ettårig kurs, och för inträde krävs minst två års praktik som tandsköterska. Remissinstanserna anser att försöksverksamheten bör avvaktas ännu någon tid innan man bestämmer huruvida utbildningen i fråga skall utbyggas ytterligare. Om detta råder inga delade meningar. Däremot vill jag anföra några synpunkter på lokaliseringen vid en eventuell utbyggnad av utbildningen. I motionerna föreslås Stockholm som lämplig förläggningsort för utbildningen i fråga. Skolöverstyrelsen framhåller i sitt remissyttrande bl.a. följande: »Blir erfarenheterna av tandhygienisterna positiv och det bedöms angeläget att öka kapaciteten, bör både Stockholm och Göteborg komma i fråga som förläggningsorter.> I utskottets utlåtande har man undvikit att nämna någon bestämd ort såsom särskilt lämplig, och det är säkerligen klokt. Andra platser än storstadsregionerna bör komma i fråga. De förutsättningar som krävs för utbildning av tandhygienister är tillfinnandes även i andra delar av landet. I t.ex. Jönköping finns tandsköterskeutbildning och tillgång till de specialister som erfordras för att få till stånd en kvalificerad utbildning av det slag det gäller. Det förekommer som bekant en strävan att om möjligt lokalisera verksamhet till platser utanför storstadsregionerna. Med hänsyn till att det finns orter ute i landet som är väl lämpade att ta emot den utbildning som det är fråga om talar starka skäl för att lokaliseringen bör genomföras efter denna linje. Därför, herr talman, förutsätter jag att Jönköping, vid de avvägningar som kommer att göras vid en eventuell utbyggnad av utbildningen av tandhygienister, kommer med i bilden som ett allvarligt alternativ. Jag har inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag, men jag har velat göra denna kommentar i anslutning till utskottets utlåtande.

Herr talman! Vid den socialdemokratiska partikongressen i höstas lämnade socialminister Aspling uppgift om att en utbyggnad av den fria tandvården för barn och ungdom till flera åldersgrupper — i första hand 17-, 18 och 19-åringar — skulle genomföras. Samtidigt meddelade han att regeringen också avsåg att ta upp frågan om en tandvårdsförsäkring för den övriga delen av befolkningen. Det har ju länge ansetts synnerligen angeläget att den fria tandvården skulle byggas ut till att omfatta åldersgrupperna 17—19 år, eftersom behovet av tandvård är som störst i dessa åldrar. Men det har också sedan länge ansetts angeläget att åstadkomma en tandvårdsförsäkring för befolkningen i Öövrigt. Att genomförandet av dessa angelägna reformer har fått vänta hänger väl samman med bristen på tandläkare. Vi har i dag bortåt 7 000 yrkesverksamma tandläkare, varav ganska exakt 2 000 är sysselsatta inom folktandvården. Uppbyggnaden av folktandvården tog sin början 1939. Alltsedan dess har folktandvården syftat — och det gör den fortfarande — främst till ordnande av tandvården för barnen upp t.o.m. 16 års ålder. Enligt statsrådet Asplings förslag skall denna tandvård i fortsättningen avse även ungdomar upp t.o.m. 19 års ålder. I princip skall emellertid folktandvården stå öppen för alla. Behovet av tandläkare inom folktandvården för att klara barntandvården upp till 16 års ålder har beräknats till ca 3 000. För att klara barntandvården upp till 19 års ålder kommer att erfordras ytterligare ett stort antal tandläkare. Det finns sålunda nu ett mycket stort behov av en utökning av antalet tandläkare inom folktandvården. Man kan då ställa frågan: Vad innebär en tandvårdsförsäkring för folktandvården? Ja, det kommer såvitt nu kan bedömas helt att bli beroende på utformningen av tandvårdsförsäkringen och av taxesättningen. Det finns emellertid ingen anledning att tro annat än att folktandvården genom tandvårdsförsäkringen kommer att ytterligare utökas. Av vad jag här antytt framgår att samhället behöver fler tandläkare och att en utökning av odontologutbildningen bör komma till stånd. Med hänsyn till att övriga odontologiska utbildningsanstalters intagningskapacitet för närvarande ligger mellan 100 och 120 årligen och tandläkarhögskolan i Umeå endast tar in 60 per år synes det naturligt att en ökning i första hand kommer till stånd i Umeå, men även Malmö kan diskuteras i sammanhanget. Det bör här konstateras att kostnaderna för utbildning av tandläkare blir lägre ju större intag per utbildningsenhet man har upp till ett visst antal. Jag är angelägen om att betona detta sista. Att kostnaderna blir lägre sammanhänger med att antalet högre tjänster inte behöver nämnvärt utökas vid en sådan kapacitetsutvidgning. Vi hade detta problem när vi på sin tid startade tandläkarinstitutet i Umeå. Den övre gränsen för en odontologisk läroanstalts utbildningskapacitet bestäms i sin tur av faktorer som pedagogiska värderingar och patienttillgång. Med hänsyn främst till patientunderlaget bör möjligen det årliga intaget för Umeå, som jag nu närmast talar om, inte överstiga 100. Av utskottsutlåtandets recit framgår att Kungl. Maj:t har givit kanslersämbetet i uppdrag att ta under omprövning frågan om ökad intagning vid tandläkarhögskolorna i Lund, Malmö och Umeå. Vid tandläkarhögskolan i Göteborg och den odontologiska utbildningsanstalten i Huddinge kommer intagningarna tidvis att ligga över 120 — vid Huddinge/Holländargatan kommer man tidvis att ha upp emot 200 per år. Med mitt inlägg vill jag bara understryka dels det behov som redan nu föreligger av en ökad tandläkarutbildning för att man skall kunna sköta folktandvården på ett tillfredsställande sätt, dels att man i god tid rustar för att skaffa sig resurser så att man kan ge folktandvård även till de högre åldrarna, som statsrådet Aspling omnämnde i sitt anförande. Man bör ha möjlighet att i största utsträckning kunna starkt vidga folktandvården i samband med att tandvårdsförsäkringen genomförs. Jag finner det därför angeläget, herr talman, att prövningen av frågan om en ökad intagning, som skall ske inom kanslersämbetet, påskyndas så att beslut kan föreläggas 1970 års riksdag.

Herr talman! Ingen av talarna har, såvitt jag uppfattat, kritiserat statsutskottets uttalande, och jag avser inte att nu ingå i polemik med någon av dem som tidigare talat i detta ärende.

Det är denna fråga som kammardebatten i dag gäller. På den punkten har statsutskottet hävdat att det inte finns skäl att bifalla yrkandena, därför att som det redan har sagts Kungl. Maj:t har givit kanslersämbetet i uppdrag att företa en utredning om tandläkarutbildningens kapacitet. Dessutom pågår en försöksverksamhet med avseende på utbildningen av tandhygienister. Detta är skälet till att utskottet har skrivit så kortfattat. Vi finner inte någon anledning att nu yrka på att en ny utredning tillsättes på ett område där det redan pågår utredning. Får jag till detta bara säga att jag delar den uppfattning som framförts av tidigare talare här beträffande tandläkarbristen. Vi behöver naturligtvis flera tandläkare i Sverige.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

Herr talman! Jag ber endast helt kort att, med hänvisning till reservanternas skriftliga motivering, få yrka bifall till reservationen 1 av herr Wärnberg m.fl. vid bevillningsutskottets betänkande nr 74,

Herr talman! Vi hade ju en proposition i denna fråga att behandla under vårriksdagen. Från folkpartiet förelåg också motioner i ärendet, och det avgavs en gemensam reservation av oppositionen inom utskottet. Jag vill gärna påpeka att vi står kvar vid den uppfattning som vi framförde i denna reservation under våren. Egentligen borde vi alltså ha motionerat igen för att under hösten fullfölja samma linje, men vi kan inte riktigt hålla på på det sättet och ta om ärendena gång på gång under samma år; jag vet inte hur det då skulle gå med arbetet här i kammaren. Det är också mycket glädjande att den proposition som har framlagts under hösten så att säga går i rätt riktning från de utgångspunkter som vi deklarerade i våra motioner och i reservationen under våren. Detta är anledningen till att vi nu icke har fullföljt vår linje.

Det är anmärkningsvärt. Att ha en mening på våren och en på hösten är i sig själv något egendomligt, liksom det på det hela taget är ganska märkligt att behandla samma fråga två gånger under ett och samma års riksdag. Inom bevillningsutskottet har vi vid ett flertal tillfällen — senast under detta år — skjutit på handläggningen av motioner från vårriksdagen för att få dem behandlade i samband med en väntad proposition till höstriksdagen. Herr Wennerfors hade exempelvis en motion om försäkringsrörelse som av det skälet blev hänskjuten till höstriksdagen. Om man ser på bevillningsutskottets memorial från såväl 1968 som 1967, kan man där finna en rad motioner som med exakt samma motivering hänskjutits från vårriksdagen till höstriksdagen för att man inte skulle behöva upprepa behandlingen av ett och samma ärende under samma session.

Hur skulle det då gå med tidsplanen här i riksdagen? Ty det kan väl inte, förutsätter jag, vara meningen att riksdagsordningen skall tolkas på ett sätt i fråga om initiativ från regeringen och på ett annat sätt i fråga om initiativ från någon av riksdagsledamöterna. Jag har hört att till grund för förslaget i den senaste propositionen ligger en uppgörelse, och det sägs att en sådan uppgörelse inte får ryggas. Av propositionen framgår också att finansministern vid kontakter med företrädare för lantbrukets huvudorganisationer har fått tillfredsställande försäkringar om att de anser traktorskatten acceptabel efter de justeringar som under hösten är gjorda. Jag har den största respekt för att man vid träffande av uppgörelser på jordbrukets område vill ha fullständigt klart för sig på vilka grunder uppgörelserna baserar sig. Att det inte händer saker under uppgörelsens giltighetstid som rycker undan grunden för uppgörelsen tycker jag också är ett självklart krav. Jag har vidare den uppfattningen att traktorskatten bör ändras i förhållande till vårens riksdagsbelut — jag hade, som jag sade, velat gå längre och vi har inom folkpartiet den uppfattningen att exempelvis de rena jordbrukstraktorerna inte alls skulle beskattas. Det steg som nu tas om propositionens förslag bifalles är alltså, det vill jag upprepa, ett steg i rätt riktning. Däremot vill jag inte generellt acceptera att riksdagen skall godkänna uppgörelser i skattefrågor på något område. Mig veterligt har sådana inte heller tidigare träffats. Skall man se detta som någon ny princip för införande av regler på skatteområdet? Skall t.ex. lastbilägarna få träffa uppgörelse med herr Sträng om beskattningen av lastbilarna? Eller skall SACO få träffa uppgörelse med herr Sträng om hur akademikerna bör beskattas? Vi är inne på mycket egendomliga vägar om vi börjar tolka grundlagens ord om svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta på det sättet. Sakligt sett befinner jag mig självfallet närmare regeringens höstuppfattning än regeringens våruppfattning, och en principiell deklaration har jag bara sett som oundviklig i detta märkliga ärende. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Det föreliggande förslaget om ändring i traktorskatteförordningen innebär i viss utsträckning ett tillmötesgående av de yrkanden som bl.a. centerpartiet har framställt i motioner vid behandlingen av traktorbeskattningen under vårriksdagen. Att vi nu inte följer upp vad som återstår av dessa yrkanden betyder inte att vi har ändrat vår principiella uppfattning i fråga om traktorbeskattningen. Men det finns tillfällen då det sannolikt är klokare att biträda en kompromiss än att strida och kanske förlora. Föreliggande förslag har centern uppfattat som en överenskommelse mellan regeringen och jordbrukets organisationer, företrädesvis RLF. Mot den bakgrunden har centerledamöterna i bevillningsutskottet biträtt förslaget. Herr talman! Jag ber med den motiveringen att få yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan i dess betänkande nr 74.

Herr talman! I utskottsutlåtandet erinras om att man när det gäller traktorbeskattningen valt en kollektiv schablonmässig beskattning i stället för att följa den eljest tillämpade principen om kostnadsansvarighet. Jag kan inte underlåta att beklaga att regeringen och riksdagsmajoriteten har valt att gå ifrån den allmänna principen. Det är naturligtvis inte bara inom centerpartiet och folkpartiet som man har den uppfattningen att de traktorer, som över hu vud taget inte används på vägar, borde ha blivit befriade från skatt och att man alltså borde ha följt den ordning som påyrkades från borgerligt håll i våras, nämligen att man skulle ha tre skaiteklasser, varav den tredje skulle omfatta traktorer utan någon skatt. Nu måste man erkänna att det föreliggande förslaget innebär en liten förbättring; vi har fått en något lägre traktorskatt än vad som förutsattes i vårens beslut. I våras fanns det ingen överenskommelse mellan statsmakterna och jordbrukets organisationer. Nu däremot har finansministern uppenbarligen fått någon form av godkännande från organisationerna för det nu föreliggande förslaget när det gäller höjden av skatten på traktorer. Det är naturligtvis bakgrunden till att vi från borgerligt håll inte har motionerat i detta läge trots vår principiella inställning. Vi brukar ju i detta hus ta hänsyn till och respektera de överenskommelser som träffats mellan statsmakterna och berörda intresseorganisationer, och det har vi också gjort i detta fall. Jag tycker därför att det är förvånande att några socialdemokrater i utskottet, trots att det inte ens förelegat någon motion med yrkande om avslag på propositionen, i en reservation yrkat på avslag. Innebär det att vi i fortsättningen inte kan lita på att överenskommelser som träffas mellan statsmakterna och jordbruket kommer att respekteras av riksdagen? Helt vid sidan av den överenskommelse som träffats mellan lantbrukets företrädare och regeringen har jag tillsammans med några andra ledamöter av denna kammare och första kammaren tagit upp en fråga som berör fiskets traktorer. Från Svenska ostkustfiskarenas centralförbund har vi uppvaktat finansministern i denna fråga. I motionen föreslår vi dels att traktorer som enbart används i fisket skulle bli helt befriade från traktorskatt, dels att traktorer som är stationerade på öar utan någon permanent landförbindelse oavsett användningssättet skulle bli helt befriade från skatt. I det första fallet har utskottet sagt att det inte kan finna att det föreligger någon principiell skillnad mellan lantbruk och fiske i fråga om användning av traktorer. Jag kan inte dela den uppfattningen. Som i motionen framhållits ligger en avgörande skillnad däri att lantbruket levererar sina produkter, t.ex. spannmål, vid centralföreningen 1 närmaste stad. Därför är det naturligt att de lantbrukare som inte har alltför lång väg dit använder sina traktorer för att transportera in sin säd. För fiskets del ställer det sig faktiskt annorlunda. Man kör inte in fisken till centralorter, utan fisken samlas upp vid olika bryggor ute vid kusten, av försäljningsorganisationerna — fiskets egna eller andra. Det finns alltså inte alls samma skäl för fiskarna som för lantbrukarna att använda traktorerna på vägarna. Jag beklagar att utskottet inte har insett den skillnaden. I det andra fallet, d. v. s. när det gäller befrielse för de traktorer som enbart används på öar utan landförbindelse, har utskottet ställt sig positivt, vilket framgår av dess skrivning. Man påpekar att det inom kort skall göras vissa förtydliganden och att därvid frågan om dispens för bl.a. traktorer på öarna skall tas upp. Dei är uppenbart att finansministern funnit bärande skäl i de framställningar som gjorts dels av ostkustfiskarna, dels i motionen. Jag hoppas att det skall ges möjlighet till dispens, inte bara för fisketraktorerna ute på öarna utan också i andra fall som nära Överensstämmer med dessa fall, t.ex. i fråga om fiskare som bor alldeles utmed kusten, långt ifrån allmän väg, och som inte rimligen kan använda sina traktorer på allmän väg. Herr talman! Då jag förstår att det är utsiktslöst att yrka bifall till motionen skall jag avstå från det, i synner het som motionens andra yrkande fått en positiv behandling av utskottet. Jag hoppas alltså på för yrkesfisket gynnsamma möjligheter till dispens från de nuvarande bestämmelserna.
Herr talman! Det vore naturligtvis frestande att ta upp en diskussion med de tidigare talarna, men det skall jag inte göra, utan jag nöjer mig med att hänvisa till vad utskottet skrivit i sitt utlåtande och yrkar bifall till utskottets betänkande.
Herr talman! Av departementschefens ställningstagande framgår det att den utredning som verkställts av Jordbrukets utredningsinstitut inte heller kunnat läggas till grund för de föreslagna beloppen. Även i det föreliggande förslaget är det alltså fråga om en schablon, bara på en annan nivå än den förra. Beträffande spörsmålet huruvida det är fråga om en direkt överenskommelse kan jag hänvisa till vad som sägs i propositionen, nämligen att det förekommit kontakter med företrädare för lantbrukets huvudorganisationer. Jag föreställer mig att kontakter inte är detsamma som direkta förhandlingar.

Herr talman! De reservationer som herr Börjesson i Glömminge här talat för har undertecknats också av representanter för moderata samlingspartiet, och en av de motioner på vilka reservationerna grundas har väckts av motionärer från vårt parti med herr Magnusson i Borås som första namn i denna kammare. Vi resonerade för ett år sedan om relationerna mellan de olika kreditinstituten. Bakgrunden för det resonemanget var den utredning som hade gjorts under namnet kreditinstitututredningen. Resultatet av den framlades i proposition i fjol. Där reglerades förhållandena för affärsbankerna, för sparbankerna och för jordbrukets kreditkassor. Däremot lämnade man vid det tillfället postbanken utanför och förklarade att postbankens ställning och roll på kreditmarknaden skulle göras till föremål för nya överväganden. Kreditinstitututredningen hade för sin del rekommenderat att postbanken skulle ombildas till ett aktiebolag. De nya övervägandena har nu skett i form av en enmansutredning som har företagits av statssekreterare Feldt och en promemoria som har upprättats inom poststyrelsen. Båda dessa har sänts på remiss till ett dussin instanser. I den nu aktuella propositionen säger regeringen nej till den uppläggning som =: kreditinstitututredningen «hade tänkt sig, nämligen att ombilda postbanken till ett aktiebolag, som i stort sett skulle ha fått följa de enhetliga regler som i fjol infördes för affärsbanker, sparbanker och jordbrukskassor. I stället har, såsom herr Börjesson framhöll, regeringen genom propositionen föreslagit en samverkan mellan postbanken och den statsägda Kreditbanken. Man kan fråga sig — och det har en del av remissinstanserna också gjort — om en sådan uppläggning innebär någonting positivt för kreditmarknaden. Däremot är det klart och tydligt att en samverkan mellan postbanken och Kreditbanken kan möjliggöra en del rationaliseringar till fördel för de båda samverkande instituten. Postbanken har sedan gammalt inriktat sin långivning huvudsakligen på bostadsproduktionen och kommunerna. I den mån man nu tänker sig att mera aktivt lämna krediter till andra kategorier av låntagare, minskar naturligtvis resurserna att finansiera bostadsbyggandet och kommunernas verksamhet. Det är kanske i medvetande om detta som regeringen föreslår att postbanken och Kreditbanken tillsammans skall bilda ett bolag för att emittera bostadsobligationer. Den idén ter sig emellertid inte särskilt lyckad. Det är långfristigt kapital som vi lider brist på här i landet, däremot inte på institut som söker samla till sig långfristigt kapital för att lyfta av byggnadskreditiv från de kreditgivare som har lämnat byggnadskreditiv. Båda dessa synpunkter — risken att långivningen till bostäder och kommuner kan komma i kläm och det faktum att nya institut inte ökar: tillgången på kapital — kommer fram i de motioner som här delvis redan har kommenterats. Man har också skäl att sätta ett frågetecken för tanken, att postbanken skulle aktivt sälja Kreditbankens tjänster av typen bankgarantier, notariattjänster, fondrörelse o.s.v. Det rimmar dåligt med målsättningen att Kreditbanken skall vara en affärsbank bland andra affärsbanker.

Som sammanfattning skulle jag bara vilja säga, att det kan vara rimligt att se över frågan om i vilken utsträckning postbankens och Kreditbankens verksamhet kan göras mera effektiv. De invändningar, som rests i motionerna, har gått ut på att förslagen i en del fall mera siktar till fördelar för de båda samverkande parterna än för kreditmark naden. Den uppläggningen söker man korrigera genom rekommendationerna i de båda reservationerna som utskottets ena hälft har anslutit sig till och som herr Börjesson redan har yrkat bifall till.

Herr talman! I propositionen 158 föreslås riktlinjer för att åstadkomma ett nära samarbete mellan postbanken och Kreditbanken. Syftet skall vara att påverka dels en utveckling i den riktningen att kreditmarknaden skall kunna fungera mera effektivt och dels att skapa större valmöjligheter för kunderna. Bankoutskottets majoritet hemställer också att riksdagen antar föreliggande proposition i dess helhet. De flesta av remissinstanserna har ju också godtagit förslaget sådant det föreligger. Men som vi tidigare har hört av herrar Börjesson i Glömminge och Regnéll är utskottet inte helt enigt. Såvitt jag förstår är det främst vad beträffar två punkter som oenighet föreligger, nämligen för det första i fråga om beräkningen för erläggande av kommunalskatt för postbanken och för det andra i fråga om styrelseledamöternas antal. Åtminstone är detta vad som framgår av reservationerna. I fråga om båda dessa punkter tycker jag att reservationerna är egendomligt formulerade.

Någon kommunalskatt skall däremot enligt propositionen postbanken inte erlägga. Det är, som vi har hört tidigare här, förslaget i fråga om den kommunala beskattningen som man i motionerna och reservationen 1 vänder sig emot och vill ha en ändring på. Till detta vill jag säga följande.

Detta är precis vad som sker i andra sammanhang och kan enligt min mening inte sägas favorisera postbanken när det gäller konkurrenslikställighet. Dessutom kommer enligt vad jag erfarit den skattemässiga behandlingen av postbanken att övervägas i samband med att regeringen tar ställning till affärsverksutredningens förslag i fråga om de affärsdrivande verken. I detta skede handlar det ju om en övergångsperiod på fem år, varvid man får förutsätta att regeringens ställningstagande föreligger i god tid före utgången av denna period. Därför tycker jag att reservanterna kan känna sig alldeles lugna. Jag upprepar att det med hänsyn till det stora avskrivningsbehovet och de små vinstmöjligheterna är ganska meningslöst att diskutera om motsvarighet till kommunalskatt bör utgå för postbankens del. I den folkpartistiska motionen görs gällande att förslaget att postbanken i större utsträckning än hitintills skall lämna krediter till näringslivet inte är tillfredsställande från konkurrenssynpunkt. Jag finner detta resonemang något egendomligt. Man har anledning fråga sig om inte folkpartiets motionärer är intresserade av ytterligare krediter till näringslivet, krediter som med den ökade konkurrensen på kreditmarknaden kan bli mycket förmånliga och skapa en valmöjlighet för kunderna. Folkpartiets motion har kanske tillkommit i hastigt mod, och då skall den också bedömas milt. I reservationen 2 understryks de i motionen anförda synpunkterna, och som undertecknare finner man egendomligt nog även centerpartisterna i utskottet. I reservationen behandlas också den organisatoriska sidan av samordningen, och härvidlag vill man minska antalet ledamöter från de båda bankerna postbanken och Kreditbanken. Genom denna minskning menar man att det skulle bli större möjligheter till lekmannamedverkan i postbankens ledning, men jag måste säga att det är mycket svårt att förstå detta resonemang.

Vad skulle då en sådan minskning som reservanterna förordar innebära? Jag förutsätter att även reservanterna anser att generaldirektören skall vara ordförande och att postbankschefen bör sitta med i styrelsen. Då måste en minskning gå ut över de andra två ledamöterna, och jag frågar mig om man bevakar lekmannainflytandet genom att minska antalet ledamöter. Två av sju är ju ändå mer än en av fem. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till bankoutskottets hemställan.
Herr talman! Jag finner herr Rasks argumentering på en del punkter en aning förvånande. Önskemålet att skapa skattelikställighet genom att ta hänsyn också till kommunalskatten bemöter herr Rask med beskedet att propositio nens förslag är att betrakta som mera kortsiktigt; man kan räkna med att de föreslagna reglerna kommer att gälla under en femårsperiod, sade herr Rask. Han hänvisade också till affärsverksutredningen och de överväganden som den kan komma att resultera i; dessa kan bli normgivande för uppläggningen av postbankens beskattningsförhållanden, sade herr Rask. Men efter vad jag har kunnat finna står det ingenting om den saken i propositionen, utan förslagen där har lagts fram med tanke på att gälla utan reservationer för framtiden. Det kan vara riktigt som herr Rask sade, att postbanken under de närmaste åren inte kommer att visa någon vinst och att frågan om beskattning därför i stort sett inte blir aktuell, men då är ju också den frågan skäligen ointressant, med den uppläggning av den 40 procentiga statsskatten som statsrådet siktar till. Om det inte blir aktuellt med någon beskattning, bör man väl inte heller räkna med kommunal inkomstskatt. Där ingenting finns att ta, där har kejsaren som bekant förlorat sin rätt. Och kommunerna har ännu mindre rätt i det sammanhanget. Det har vi alla kunnat konstatera. Denna problematik erinrar om den som diskuterats beträffande kraftverkskommunerna och en del företag som har sina kontor här i Stockholm men driftställena på annat håll. I sådana fall har också avvägningen av kommunalskatten debatterats. Och vi reservanter anser att när man då har kunnat föra en meningsfylld debatt, så bör vi också kunna göra det i detta fall. Om man på postbankshåll räknar med att inte betala någon skatt, så borde propositionens författare inte vara främmande för tanken att i princip räkna med både statsoch kommunalskatt. Då kostar det ju inte postbanken någonting och försämrar inte bankens möjligheter till konsolidering. Om man däremot ser frågan i det längre perspektivet och kommer till den dag då postbanken visar vinst, så ter det sig fullt riktigt att av den vinsten går skattemedel till såväl stat som kommun. Sedan talade herr Rask också om styrelsens sammansättning och hur många av ledamöterna som borde vara gemensamma i de båda bankernas styrelser. Även där kommer vi in på en principiell fråga: I vilken utsträckning skall man lägga makten i ett fåtals händer, och skall instituten därvidlag samverka med varandra, eller skall makten delas upp på flera händer och instituten arbeta mera i konkurrens med varandra? Där ligger delvis ideologiska skillnader i uppfattningen bakom, och då har vi kanske litet svårt att komma till tals med varandra. Men nog tycker jag det är riktigt som det står skrivet i reservationen: »Utskottet finner det önskvärt att största möjliga utrymme bevaras för lekmannamedverkan i ledningen för postbanken och för postverket i dess helhet.» På denna punkt har postverket och postbanken en gammal fin tradition. Dessa inrättningar har nämligen haft och har i viss utsträckning fortfarande en folkrörelsekaraktär. Att i detta sammanhang föra in alltför mycket av expertis, som man skulle ha gemensam med den rena affärsbanksrörelsen ter sig mindre motiverat.

Herr talman! Jag vill till herr Regnéll beträffande fördelningen av styrelseledamöterna i de båda bankerna säga att jag tycker att den i propositionen gjorda fördelningen — tre ledamöter från den andra banken mot fyra egna — är riktig. Man får också genom propositionens förslag en lekmannamedververkan.

Den femåriga övergångstiden är ju fastslagen i propositionen. Beträffande regeringens ställning till affärsverksutredningen har herr Regnéll rätt i att ingenting nämnts härom i propositionen. Jag har emellertid kollationerat uppgifterna i departementet och det har därvid framgått att regeringen när den före femårsperiodens utgång skall fatta sitt beslut kommer att ta vederbörliga hänsyn. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets förslag.

Herr talman!

Herr talman! Föreliggande lagförslag avser att förkorta den tidsfrist inom vilken vederbörande ägare har att göra sin rätt gällande till hittegods. Detta har föranlett mig och några andra ledamöter av första lagutskottet att avge en reservation. Jag ber att helt kort få motivera denna reservation. De nuvarande reglerna beträffande hittegods tillkom 1954 då lagen ändrades. Tidsfristen sänktes då från ett år till sex månader. Kungl. Maj:t föreslår nu i proposition 160 att tiden skall sänkas ytterligare till tre månader. Sänkningen motiveras med svårigheterna att härbärgera det skrymmande gods man många gånger får ta vara på. Detta motiv är förståeligt.
Jag vill göra en annan liten kommentar.
Trots att lagen varit gällande ända sedan 1954 tror jag dock att det finns många människor i detta land som inte vet om att tidsfristen redan då blev förkortad; alltjämt tror man nog att det skall gå ett helt år innan vederbörande blir förlustig sitt gods. Kungl. Maj:t föreslår nu att tiden skall sänkas till tre månader. Frågan har under remissbehandlingen varit föremål för lagrådets prövning. Lagrådet har tillstyrkt ändringsförslaget men har därvidlag varit mycket tveksamt på grund av de rättsförluster som den enskilde kan råka ut för på grund av den förkortade tidsfristen. I vår reservation har vi anfört att man i de fall värdet av det förlorade uppenbarligen överstiger 500 kr. borde ha en tidsfrist på sex månader för att göra sin rätt gällande. Vi tror att det finns skäl för att just beträffande sådant gods ha en längre tidsfrist. Det har framhållits i utskottet, och jag vill understryka det här, att vårt folk är mycket nomadiserande under semestertiden. Det händer att man tappar bort saker och ting i andra delar av Sverige än där man bor, och då är det svårt för den enskilde att följa med vad polisen kungör. Därför kan det alltså vara motiverat med en längre tidsfrist. Vidare kan det inträffa att ett inbrott begås i ett fritidshus och att tjuvarna gömmer godset ute i naturen, varefter det återfinns — i form av hittegods — relativt lång tid efter det att stölden förövats. I ett sådant fall kan den drabbade få vidkännas en ekonomisk förlust på grund av att han inte så snabbt som inom tre månader hinner göra sin rätt gällande.

Herr talman! Jag har med detta inlägg försökt avge en motivering till reservationen vid första lagutskottets utlåtande nr 57. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation.
Herr talman! Jag vill bara i all korthet markera att jag liksom övriga reservanter anser att det i detta fall är fråga om en avvägning mellan å ena sidan polisens intresse av att inte behöva vidkännas alltför höga kostnader genom att länge förvara en massa skrymmande hittegods och å andra sidan ägarens intresse av att inte alltför snabbt berövas möjligheten att återfå sitt förlorade gods. Med tanke på detta är gränsen vid 500 kr. väl vald. Ovanför den hamnar smycken och andra små, lättförvarade saker, som inte vållar polisen så mycket besvär men som det är mycket sorgligt för ägaren att mista. Nu kan det invändas: Förlorar ägaren verkligen sitt gods? Gör det någon skillnad om han eller hon har tre månader på sig i stället för sex? Svaret beror helt och hållet på var man har tappat godset, hur lång tid det dröjer innan man börjar söka efter det och om man letar på rätt plats. Det är ju inte alls säkert att man kollar i tidningen om det står att det och det har blivit upphittat eller att man har kontakt med just den polisstationen där hittegodset finns. ligtvis i praktiken bara gods med okänd ägare.
I propositionen föreslås att tiderna förkortas till tre månader resp. en månad.
När det gäller känd ägare anser vi att den nya korta tiden, en månad, mycket väl kan räcka, eftersom den räknas från den dag då ägaren bevisligen har fått besked om att godset är upphiitat. Det är alltså inte den saken som är problemet. Vi menar att gränsdragningen mellan upphittat föremål som uppenbart är värt över 500 kr. och sådant med lägre värde innebär en godtagbar kompromiss mellan polisens och allmänhetens intresse. Fördenskull ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid första lagutskottets utlåtande nr 57.

Herr talman! Jag skall be att helt kort få ange motiven för första lagutskottets majoritets ställningstagande till den proposition som nu behandlas. Anledningen till propositionen är ju att hittegodsförvaringen tar oproportionerligt stora utrymmen i anspråk och medför betydande kostnader. Enligt hittegodslagen gäller, som redan nämnts, vissa tidsfrister inom vilka ägaren eller upphittaren kan göra sin rätt till hittegodset gällande. De nuvarande fristerna är för okänd ägare sex månader från det fyndet anmälts hos polismyndigheten och för känd ägare tre månder från det att vederbörande erhållit underrättelse om att godset upphittats. Dessa tidsfrister förelås i propositionen ändrade till tre månader respektive en månad. Motsvarande ändring förordas i fråga om tidsfristerna för ägare i lagen om flyttning av fordon i vissa fall. Som framgått av diskussionen har vid utlåtandet fogats en reservation. Däri yrkas att om godsets värde uppgår till 500 kronor eller däröver skall de tidigare tidsfristerna gälla. Som skäl an föres att olyckliga konsekvenser av de förkortade tidsfristerna kan undvikas. Beträffande tidsfristen för känd ägare tycker jag att vi skulle kunna vara ganska överens om att risken för olyckliga konsekvenser är minimal —omständigheterna måste vara mycket ogynnsamma om jag inte inom en månad kan göra min rätt gällande. Preklusionstiden räknas ju från den tidpunkt då vederbörande fått underrättelse eller anmaning från polismyndigheten. Redan nu lämnas sådana meddelanden i rekommenderade brev för att man skall vara säker på att de kommer vederbörande till handa. Enligt vad utskottet har inhämtat kommer de tillämpningsföreskrifter som skall utfärdas i samband med den nya lagstiftningen att ändras så, att meddelandena regelmässigt skickas i rekommenderade brev försedda med mottagningsbevis. Därigenom skapas än större garantier för att preklusionsfristen inte börjar löpa förrän meddelandet verkligen har nått adressaten. Reservanternas argument för en tidsfrist på sex månader när godsets värde överstiger 500 kronor kan möjligen anses starkare när det är fråga om en okänd ägare. En sådan gränsdragning skulle emellertid enligt utskottets mening avsevärt komplicera handläggningen och vålla praktiska olägenheter. Jag tror för min del att det många gånger kan bli svårt att göra denna värdering. En sådan värdering måste dessutom bli ganska godtycklig. För många människor kan föremål som kostar 200, 300 eller 400 kronor vara lika värdefulla som föremål som kostar 500 kronor eller däröver. Ett föremåls värde för en person behöver inte alltid bero på dess värde i kronor räknat. Vidare är risken för olyckliga konsekvenser även i dessa fall rätt minimal. Enligt tillgängliga statistiska uppgifter beträffande hittegodsrörelsen i Stockholm anmälde sig under 1961 mer än 95 procent av de ägare, som över huvud taget gav sig till känna, inom tre månader efter det att hittegodset hade registrerats hos polisen. Vidare förhåller det sig så, att är det värdefullare hittegods brukar ägaren ge sig till känna kort tid efter det att egendomen tagits om hand. Det är rätt naturligt att så är fallet. Det förtjänar också att nämnas i detta sammanhang, att en förvaringstid av tre månader nu gäller för egendom som tillvaratagits på tåg, buss eller flygplan. Jag har för min del inte hört att någon anser att rättssäkerheten på grund av dessa förvaringstider har åsidosatts. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I andra lagutskottets utlåtande nr 89 behandlas Kungl. Maj:ts proposition 154, i vilken föreslås att ett särskilt olycksfallsskydd skall införas för värnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga och vissa civilförsvarspliktiga som skadas under tjänstgöring. Det föreslagna olycksfallsskyddet skall vid fullständig invaliditet utgå med 150 000 kronor och vid partiell invaliditet med ett i motsvarande mån lägre belopp. Jag vill personligen uttala min tillfredsställelse med att denna grupp av olycksdrabbade nu skall få bättre ekonomisk gottgörelse. En kroppsskada kan väl aldrig gottgöras med pengar, men det bör vara en målsättning att de olycksdrabbade inte utöver sitt kroppsliga lidande skall behöva drabbas ekonomiskt. Enligt propositionens och utskottsmajoritetens förslag skall olycksfallsskyddet endast omfatta dem som fullgör obligatorisk tjänstgöring. I tre motioner som väckts med anledning av propositionen föreslås att det föreslagna olycksfallsskyddet även skall omfatta dem som deltar i frivillig försvarsutbildning. Vi har i reservationen 1 hemställt om bifall till dessa motionsyrkanden. Vi anser inte att det är riktigt att medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer skall lönas så illa för sin frivilliga tjänstgöring för landets försvar, att de får ett sämre olycksfallsskydd än de värnpliktiga. Vi vill därför tillstyrka motionerna i denna del, och, herr talman, jag yrkar alltså bifall till reservationen 1 av herr Höbinette m.fl. Jag vill sedan säga några ord med anledning av den blanka reservationen vid punkten C i utskottets hemställan. Enligt propositionen och utskottsutlåtandet skall det särskilda olycksfallsskyddet träda i kraft den 1 januari 1970 men gälla retroaktivt även för skador som inträffat under 1969. Denna ettåriga retroaktivitet har inte alls motiverats vare sig i propositionen eller i utskottsutlåtandet. Jag har den principiella inställningen, att man antingen inte skall ha någon retroaktivitet alls eller att man skall ha full retroaktivitet. Ett grundläggande krav när man beslutar, om retroaktivitet skall tillämpas eller inte, vare sig den är fullständig eller partiell, är emellertid att man motiverar varför den införs. Det är inte svårt att motivera varför de olycksdrabbade som det nu är fråga om bör ha en bättre ersättning än för närvarande, men det torde vara svårt att motivera varför gränsen för retroaktivitet skall sättas just ett år bakåt. Varför skall de som drabbats av militärolyckor under t.ex. 1967 och 1968 ha en sämre ersättning än de som drabbats under 1969? Det hade kanske kunnat förklaras om den satta tidsgränsen motiverats utförligt, men det har inte skett. Mot denna bakgrund har jag i motionen 1303 i andra kammaren yrkat på en utredning av möjligheterna att utsträcka det föreslagna olycksfallsskyddet för värnpliktiga även till inträffade skador före den 1 januari 1969. Utskottet har avstyrkt det yrkandet, men dess skrivning är positiv.

Skall de tas upp på nytt? I så fall går det bra, men annars vet jag inte hur utskottet har tänkt sig att en förbättring skall kunna genomföras beträffande de tidigare skadefallen. Om det problemet blir löst tillfredsställande, hoppas jag att skillnaderna mellan gamla och nya skadefall inte blir alltför stora. Detta är skälet, herr talman, till att herr Hiäbinette och jag nu har nöjt oss med en blank reservation trots att vi egentligen tycker att utskottet borde ha tillstyrkt det utredningsyrkande som har framställts. Vi vill ändå med denna blanka reservation markera att vi inte är helt nöjda med utskottets förslag på denna punkt.

Herr talman! Jag instämmer i vad herr Åkerlind sade om att olycksfallsskyddet bör utsträckas till att gälla även för den frivilliga personalen. Jag skulle också vilja tillägga några argument. Jag vill understryka att denna personal i precis lika stor utsträckning som den värnpliktiga utsätts för risk för skador under övningar och annan utbildning. Vidare vill jag påpeka att man, när riksdagen antog förslaget till förarplatsförsäkring för statliga fordon inte gjorde någon skillnad mellan olika tjänsteförhållanden, utan beslutet innebär att alla som kör ett fordon som staten äger har lika skydd. Jag tycker att vi också här kunde eftersträva enhetliga regler. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 vid A i utskottets hemställan.

Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall också till reservationen 2 vid B i utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan helt ansluta mig till de synpunkter som fru Frenkel har anfört beträffande punkt A. Ett tekniskt missöde har gjort att mitt namn har fallit bort vid reservationen 1. Jag ansluter mig alltså till reservationen 1 vid utskottets hemställan under punkt A, och 1 Övrigt ansluter jag mig till utskottets förslag. Sedan vill jag bara säga ett par ord beträffande motionerna +1:1127 och II: 1301, där det yrkas att olycksfallsskyddet skall värdesäkras i förhållande till 1969 års penningvärde. Utskottet har avstyrkt själva yrkandet, men jag vill ur utlåtandet läsa ut att utskottet i sak i stort sett är av samma uppfattning, nämligen att om det inträffar en penningvärdeförsämring skall initiativ tas till en uppräkning, så att ersättningen inte urholkas.

Herr talman! Ytligt sett är det inte någon stor reform som föreslås i propositionen 154, men förslaget innebär en lösning av en fråga som är mycket väsentlig för dem som tjänstgör inom det svenska försvaret. Det gäller att skapa ett sedan länge önskat fullgott skydd för dem som skadas under värnpliktstjänstgöring eller annan obligatorisk tjänstgöring inom försvarsväsendet. Detta ärende har diskuterats åtskilliga gånger förut här i riksdagen, och olika utredningar — senast 1965 års försvarsutredning -— har tagit upp frågan om ett bättre skydd än det som den nuvarande militärersättningsförordningen ger. Militärersättningsförordningen är ju en parallell till bestämmelserna om yrkesskadeförsäkring i det civila livet.

Personkretsen är enligt propositionen strikt avgränsad till dem som fullgör en obligatorisk tjänstgöring.

Förarskyddet har ju kommit till därför att när man kör kronans fordon den vanliga trafikförsäkringen inte gäller. Nu ifrågavarande försäkring är analog med detta förarskydd på så sätt att ersättning skall utgå i sådana fall, där man inte kan skydda sig såsom civilperson. Försäkringen är således inte kopplad till själva riskmomenten i militärtjänstgöringen utan till tvånget vid tjänstgöringen. Förvisso finns det på grund av den tekniska utvecklingen ökade risker inom försvaret liksom inom industrin och samhället i övrigt, men det är inte det som är orsaken till det förslag som vi här i dag diskuterar. Det är således en felaktig utgångspunkt som man har i reservation 1, när man säger, att detta skydd har tillkommit som en följd av de speciella risker som är förenade med sådan verksamhet som det här gäller. Frivilliga som gör en insats inom försvaret har ju tillgång till samma möjlighet att försäkra sig som alla civilpersoner. Man har tillgång till en frivillig kollektivförsäkring. Sedan 1963 gäller för viss frivillig personal också samma grupplivförsäkringsskydd som alla arbetstagare i statens tjänst har.

Man väntar nämligen därifrån ett förslag just om reformering av skadeståndsrätten, så att man får en skyldighet för arbetsgivare att utge skadestånd oavsett på vilka grunder skadan har uppstått eller vem som kan vara ansvarig för densamma. I reservation 2 vill man under nu ifrågavarande bestämmelser om det särskilda olycksfallsskyddet också ta in andra resor som värnpliktiga gör under värnpliktstiden. Men som jag sade förut är nu ifrågavarande försäkringsskydd kopplat till den vanliga yrkesskadeförsäkringen. Enligt bestämmelserna för denna försäkring ingår resor till och från tjänsteplatsen i försäkringsskyddet men inte andra resor. För andra resor såsom t.ex. permissionsresor gäller ju militärersättningsförordningen = jämte det skydd som man har genom bestämmelserna för den allmänna försäkringen. Använder värnpliktig privat fordon, sitt eller någon annans, gäller den vanliga trafikförsäkringen.

En mycket betydelsefull fördel är att den som blivit skadad vid obligatorisk tjänstgöring i fortsättningen inte behöver vänta på en tidskrävande utredning som kanske måste pågå flera år, innan det kan konstateras vem som är skyldig utbetala skadestånd. Dessutom har statsrådet framhållit att det är möjligt att betala förskott. Vid invaliditet i sådana här fall är det som regel värst i början under rehabiliteringstiden. Militärskadeersättningsförordningen ger dessutom inte någon ersättning för sveda och värk, medan den nya förordningen däremot kommer att räkna detta som ersättningsgrund. Det är uppenbarligen viktigast för den skadade att det under den första tiden efter olyckshändelsen utbetalas en väl tilltagen ersättning. Vad slutligen beträffar retroaktiviteten har, vilket också påpekats av herr Åkerlind, utskottet klart uttalat att det hyser principiella betänkligheter mot retroaktivitet på detta område. Utskottet förutsätter emellertid att man från kronans sida skall inta en generös attityd.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

Herr talman! Låt mig först få uttrycka verklig tillfredsställelse över att denna fråga nu står inför sin lösning. Den har varit aktuell i många år, och det är angeläget att undanröja de missförhållanden som rått sedan en lång tid tillbaka. Jag vill också instämma i departementschefens uttalande att det är viktigt att ersättningsanspråken i framtiden behandlas snabbt. Tidigare har det förekommit många mycket onödiga dröjsmål när det gällt att lösa ersättningsfrågorna. Det är givetvis beklagligt att det finns vissa allvarliga inskränkningar i förslaget. Detta har också föranlett reservationer. Rent principiellt är vi väl ense om att samma skydd och samma ersättningsvillkor bör gälla vid all tjänstgöring som bedrivs under liknande förhållanden. Jag vet att det är förenat med stora svårigheter att lösa detta problem på ett för alla parter tillfredsställande sätt, men jag kan inte ansluta mig till en del av de inskränkningar som här föreslagits. Låt mig i sammanhanget också säga några ord om den retroaktiva tillämpningen. Jag är tacksam för att utskottet där har skrivit så positivt och framhållit att utskottet förutser att den frågan kommer att lösas efter generösa regler. Det är mycket viktigt att så sker. Nu är ersättningarna i många fall alldeles för låga. Målsättningen bör vara att ersättningarna för dessa olycksfall, av vilka många inträffade redan under beredskapstiden, kommer i paritet med det förslag i propositionen som vi nu går att besluta om. Sedan finns det också ett par andra kategorier inom frivilligförsvaret som jag vill säga några ord om. Jag tycker det är allvarligt att de inte har uppmärksammats i sammanhanget. Vi har vid våra förband många personer som tjänstgör som frivilligt befäl. Vid olyckorna i Ravlunda och Östersund, som väl har varit de främsta orsakerna till att denna proposition har lagts fram, tjänstgjorde inte något frivilligt värnpliktigt befäl, men det kunde mycket väl ha varit så. Vi har nämligen sådant befäl instoppat överallt, både i utbildningen och i samband med repetitionsövningarna. Om sådant frivilligt värnpliktigt befäl hade drabbats vid dessa olyckor, så hade vederbörande kommit 1 en helt annan och sämre ersättningsklass än de värnpliktiga. Därför anser jag att de som tjänstgör frivilligt vid förband borde ha inrymts i förslaget. När det i reservationen 1 talas om frivillig personal förmodar jag att även hemvärnet har medräknats. Hemvärnet är nämligen ett stridande förband som vilket annat förband som helst. Man har där också obligatorisk tjänstgöring ett antal tummar varje år. Eftersom hemvärnet är ett stridande förband måste man där också öva med samma vapen som fältförbanden. Det har därför i sin utrustning även kanoner, pansarvärnsvapen o. s. v. Riskerna är alltså precis lika stora i hemvärnet, och skyldighet att tjänstgöra föreligger som sagt. Därför tycker jag det är helt logiskt att också hemvärnet skall tas med i det skydd som gäller för värnpliktig personal. Utskottet skriver nu — och det framhöll också fröken Sandell som talade för utskottet — att den saken kan lösas genom kollektiv försäkring. Ja, man har sådan försäkring inom frivilligorganisationerna, men det skall observeras att organisationerna själva måste betala denna. Det är en helt annan sak än detta skydd, som staten skall stå för. Vad hemvärnet beträffar har man inga medlemsavgifter — vilket jag förutsätter är bekant av alla — och varifrån skall man då ta medel för att betala en kollektiv försäkring av det slag som det här gäller? För staten innebär det inget stort åtagande att utvidga olycksfallsskyddet till frivillig personal. Däremot medför nuvarande ordning en kännbar kostnad för organisationerna, som ju lever under knapphetens kalla stjärna. Såsom tidigare sagts förbereds det också en proposition inom försvarsdepartementet, i vilken det frivilliga försvarets problem och frågeställningar kommer att tas upp och vilken jag hoppas skall framläggas under vårriksdagen. Jag vill uttrycka den förhoppningen att de nu aktuella frågorna uppmärksammas i samband med utarbetandet av denna proposition.

Herr talman! Jag vill uttrycka den förhoppningen att man vid den propositionsskrivning som pågår verkligen beaktar dessa frågor och lägger fram förslag till en godtagbar lösning.
Herr talman! Fröken Sandell framhöll att det framlagda förslaget inte är kopplat till riskerna vid militär tjänstgöring utan till tvångsmässigheten i utövandet av denna. Det kan ligga en del i detta resonemang men det visar också, såsom framhållits av bland andra herr Oskarson, hur nödvändigt det är att även föra in de frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar under detta olycksfallsskydd. Fröken Sandell avstyrker reservationen 1 bl.a. med motiveringen att förslag i dessa frågor väntas nästa år. Jag vill emellertid fråga varför man inte redan nu kan visa en positiv inställning till frivilligorganisationerna. Om man har en sådan bör man väl kunna ge uttryck för den redan nu. Jag vill till sist konstatera att fröken Sandell inte alls tog upp frågan varför man inte skall ha full retroaktivitet utan vill inskränka den till ett år. Det är ju en av de väsentliga punkterna i detta sammanhang.

Herr talman! Jag har påpekat att propositionens förslag är byggt på principen om att ersättningen skall utgå till dem som har en obligatorisk tjänstgöring inom försvaret. Vad som är avgörande är således inte riskmomenten utan huruvida man har en obligatorisk tjänst, under vilkens utövande man icke kan utnyttja sådana försäkringar som vi civila personer kan använda. Det är skillnaden mellan de frivilliga organisationernas medlemmar och dem som är inkallade till värnpliktstjänstgöring. De förra kan ju utnyttja sina möjligheter till frivillig försäkring. De kan, såsom jag påpekat, vid resor med egen bil också få utnyttja den vanliga trafikförsäkringen. Rågången går alltså i det framlagda förslaget mellan dem som vid resor och i andra sammanhang kan få ersättning i vanlig ordning och dem som av kronan är ålagda en viss tjänstgöringsskyldighet. I det förra fallet gäller inte det nu föreslagna skyddet. Den ettåriga retroaktiviteten är inte direkt motiverad i propositionen, men jag föreställer mig att det som jag tidigare anförde var riktigt. Jag tycker att herr Åkerlind skulle kunna acceptera dessa rent humanitära skäl.

Utskottet för utsätter också »att man från kronans sida har en generös attityd vid prövning av rätt till skadestånd» i andra fall som eventuellt aktualiseras. Det är mycket möjligt att människor som tidigare drabbats av invaliditet till följd av sådana olyckor kommer att göra anspråk på ersättning.

Herr talman! Det är riktigt som fröken Sandell säger, att det hänt ett par mycket allvarliga olyckor under det år som gått. Men att man skall ha ett års retroaktivitet därför att två allvarliga olyckor inträffat under det året och blivit mycket omskrivna i pressen tycker jag i och för sig inte är något skäl för att ej ge samma förmåner åt dem som blivit drabbade av skador exempelvis året före. Det kan ju röra sig om personer som drabbats mycket hårt men som inte blivit omskrivna i pressen. Jag reagerar mot att de då inte skulle komma i åtnjutande av ersättning.

Herr talman! Det är mycket riktigt att allvarliga olyckor kan ha inträffat tidigare. Men skillnaden är att detta är ett engångsskydd; man får ersättningen utbetald på en gång. Och som jag förut sade har det den fördelen att det också ersätter s.k. ideella skador — sveda och värk — och detta är ju mest nödvändigt under den första tiden efter det att en invalidisering skett. Det är under den tiden man har plågorna, och det är även under den tiden som rehabiliteringen påbörjas. Därför är det en ganska stor skillnad mellan de äldre fallen och de fall som inträffat före det senaste året. Jag tycker det är ganska förklarligt om man ser saken så, att denna engångsersättning är avsedd att ge hjälpen när den verkligen behövs. Man skall inte behöva vänta kanske ett år på en utredning, utan under den tid då man har det som svårast skall man få denna hjälp.

Herr talman! Det är riktigt, fröken Sandell, att propositionen gäller dem som obligatoriskt tjänstgör. Jag försökte också i mitt tidigare anförande förklara att vissa av de organisationer som går under namnet frivilliga organisationer också har en obligatorisk tjänstgöring. Det gäller hemvärnet. I och med att jag blivit hemvärnsman har jag förbundit mig att fullgöra ett visst mått av tjänstgöring per år, och då är det väl logiskt att samma skydd gäller under denna tjänstgöring som under den obligatoriska värnpliktstjänstgöringen. När det gäller de frivilliga försvarsorganisationerna i Övrigt, så är vi ju överens om att ha ett försvar och fortfarande ett starkt försvar. De människor som är verksamma inom dessa organisationer satsar frivilligt arbete och intresse på att utbilda sig i försvarets tjänst, något som från samhällets synpunkt är mycket värdefullt. Då tycker jag att man skall kunna vara så pass generös att man gav vederbörande samma skydd som de värnpliktiga har under den obligatoriska tjänstgöringen. Ett sådant skydd skulle även vara motiverat mot bakgrund av vad jag tidigare framhållit, att det lyckligtvis inte hänt så många olyckor på dessa områden, varför det inte kan vara fråga om något större åtagande från statens sida. Det kan alltså inte vara den ekonomiska sidan av saken som här är besvärande. Därför tycker jag att man borde kunna vara så generös att man gör de som frivilligt arbetar i försvarets tjänst delaktiga av det föreslagna skyddet. Låt mig emellertid ännu en gång få upprepa att jag hoppas att man i det propositionsskrivande till vårriksdagen som pågår inom försvarsdepartementet verkligen uppmärksammar dessa frågor och kommer med förslag till en positiv lösning.
Herr talman! Endast ett par klarlägganden. För det första är det klart att man kan hysa principiella betänkligheter när det här är fråga om att genomföra en retroaktiv lagstiftning för hela år 1969. Sådana betänkligheter hyste även jag. När arbetet på detta förslag pågick inträffade den mycket svåra Ravlundaolyckan. Jag är mycket tacksam för att utskottet trots dessa betänkligheter ändå har kunnat gå med på denna, som vi tyckte, praktiska anordning. Det är klart att jag noga noterar vad utskottet säger om prövning av rätten till ersättning i de fall som inträffat före 1969. Det var det ena. Det andra som diskuterats är frågan om varför frivilligorganisationerna inte har tagits med i detta särskilda olycksfallsskydd som vi nu skall besluta om. Anledningen är att det under alla förhållanden var nödvändigt att göra en bestämd avgränsning, inte minst om man jämför detta tämligen generösa olycksfallsskydd med vad som förekommer inom andra områden av samhällslivet, särskilt på den civila arbetsmarknaden. Avgränsningen ter sig då enkel och naturlig, om man utgår ifrån att skyddet skall gälla de tjänstepliktiga som är tvungna att tjänstgöra — de värnpliktiga. I fråga om dem är det lätt att göra en klar avgränsning. De har nämligen ingen möjlighet att i likhet med de anställda inom försvaret förhandla med sina arbetsgivare om dessa frågor, och de har inte heller samma möjligheter som frivilligorganisationerna att varje år i sina anslagsäskanden begära pengar för att betala avgiften till en kollektiv frivilligförsäkring. Därför har vi gjort denna avgränsning. Försvarets fast anställda har i dag ordnat ett kollektivt olycksfallsskydd på samma sätt som många civila yrkesgrupper har gjort. De behöver alltså inte tas med. De frivilliga försvarsorganisationerna har på samma sätt ordnat en frivillig kollektiv <olycksfallsförsäkring med undantag för hemvärnet. Hemvärnet har inte någon sådan olycksfallsförsäkring, och det sammanhänger med många omständigheter, bl.a. den att hemvärnet inte har några särskilda medlemsavgifter, eftersom det ingår som en del i armén. Jag hörde att Viola Sandell här hade erinrat om att i det propositionsarbete som pågår om de frivilliga försvarsorganisationerna och som kommer att vara färdigt i början på nästa år, övervägs — mera kan jag inte säga nu — om man redan nu kan ordna så att också hemvärnet får en kollektiv olycksfallsförsäkring. Det går inte att nu bestämma detta, eftersom det rör en anslagsfråga. I så fall är saken klar. De anställda har sin frivilliga kollektivförsäkring. De frivilliga försvarsorganisationerna har det också, även om ersättningsbeloppen inte är lika stora som de vi nu beslutar om för de värnpliktiga. De värnpliktiga får alltså denna försäkringsform, medan de andra får en frivillig försäkring. Jag tror att detta, med hänsyn till de jämförelser man här tvingas att göra med andra grupper i samhället, är den bästa vägen att gå.

Herr talman! I Förenta nationernas stadga, artikel 55, står det att organisationen skall främja »allmän aktning för och respekterande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller religion». I den allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som utfärdats av FN:s generalförsamling och i anslutning till vilken två konventioner om de mänskliga rättigheterna antagits säges att »alla människor är födda fria och lika i värde och i rättigheter». Envar människa förklaras ha rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Alla är lika inför lagen och är utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida. Envar är under full likställighet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol. Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning etc. Amerikas Förenta stater bryter både mot sin egen författning och mot FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna genom det sätt på vilket bl.a. medlemmar av det politiska partiet Black Panthers behandlas. Black Panthers är ett socialistiskt parti, som kämpar för att befria alla människor från alla former av slaveri, däribland rasförtryck. »I dagens USA är rasism förenad med kapitalism», skriver en av partiets ledare Huye P. Newton. »Endast genom att undanröja kapitalismen och ersätta den med socialism kan svar ta människor, alla svarta människor, utöva självbestämmande och på så sätt uppnå frihet.» De härskande kretsarna i USA driver en politik som endast kan tolkas som försök att fysiskt utrota medlemmarna i Black Panthers. Under de senaste 18 månaderna har 20—50 partimedlemmar dödats av polisen och många fler kastats i fängelse. Vi har nyligen bevittnat den alla mänskliga rättigheter kränkande scenen när partiets ordförande Bobby Seale av den domstol inför vilken han åtalats och som skulle förhöra honom försågs med munkavle. I Chicago och Los Angeles har medlemmar av partiet nyligen kallblodigt dödats. Förföljelserna riktar sig inte enbart mot Black Panthers utan mot hela den svarta befolkningen och mot alla radikaler. Många iakttagare anser att fascismen är på marsch. Sydafrika och Grekland har anmälts för brott mot de mänskliga rättigheterna. Varför vill inte regeringen i FN ta upp de brott mot dessa som påtagligt begås av USA? Vilken är skillnaden gentemot Sydafrika? Vad anser utrikesministern och det parti han företräder om förföljelserna mot Black Panthers i USA? Jag tror, herr talman, att detta är frågor som måste besvaras.

Herr talman! Om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Sydafrika kan tas upp i FN, är det svårt att förstå varför så inte kan ske med motsvarande kränkningar i USA. Utrikesministern menar nu att artikel 56 i FN:s stadga inte skulle vara tillämpbar i detta fall. Vi vet emellertid också att det i FN:s stadga görs mycket bestämda uttalanden om stater som kränker stadgans grundsatser. Utrikesministern säger att de åtgärder som jag tagit upp inte drabbar en viss folkgrupp till följd av dennes rastillhörighet eller de andra kriterier som finns angivna i FN-stadgan. Jag vill påpeka att det i USA, inte bara av medlemmar av organisationen Svarta pantrarna, uttryckligen har uttalats att det i detta fall är fråga om en förföljelse som riktar sig mot en hel rasgrupp, nämligen mot den svarta befolkningen i USA. Även en så moderat ledare — jag använder härvid ordet »moderat» i en annan betydelse än den här i riksdagen vanliga — som Abernathy har nyligen hävdat att de förföljelser av partiet Svarta pantrarnas medlemmar som nu förekommer i själva verket riktar sig mot hela den svarta befolkningen i USA. Om denna uppfattning är riktig — och jag tycker att det finns skäl för den — anser jag att FN stadgans bestämmelser är fullt tillämpliga i detta fall. FN har emellertid också antagit två konventioner om de mänskliga rättigheterna. De antogs i december 1966 och syftar till att göra den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna juridiskt bindande. Brott mot denna förklaring måste självfallet kunna tas upp till behandling av FN, och detta förekommer också. Om man ser på de frågor som tagits upp i FN:s tredje utskott, vilket behandlar sociala och liknande angelägenheter, finner man en rad paralleller till det fall som jag nu aktualiserat. Jag vill alltså vädja till regeringen att ytterligare undersöka möjligheterna att på något sätt föra upp denna fråga på Förenta nationernas arbetsordning. Jag kan nämna att också partiet Svarta pantrarna vädjat till FN:s generalsekreterare att ta upp de kränkningar mot de mänskliga rättigheterna som enligt dess mening förekommer. Det skulle också vara mycket värdefullt om utrikesministern som talesman framför allt för det socialdemokratiska partiet i denna debatt skulle vilja ge uttryck för den uppfattning han har om de förföljelser, som just nu riktas mot partiet Svarta pantrarna i Förenta staterna och som samtidigt är riktade mot hela den svarta befolkningen.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat chefen för finansdepartementet, när han ämnar tillsätta den utredning om frågan om åtgärder för att minska tobakskonsumtionen som 1968 års höstriksdag begärt. Eftersom finansministern blivit förhindrad att svara har han överlämnat frågan till mig för besvarande. Ett med tobakskonsumtionen sammanhängande problem är formerna för tobaksvarornas marknadsföring.
Herr talman! Fru Bergman har frågat mig, om regeringen förbereder några åtgärder för förbud mot reklam för tobak, sprit och öl. Frågan om förbud mot reklam i samband med spritoch tobaksförsäljning har vid ett flertal tillfällen varit föremål för debatt i riksdagen.
Så sent som i förra veckan svarade fi nansministern i denna kammare på en fråga angående åtgärder mot reklam för tobak, sprit och öl, att regeringen, med hänsyn till tryckfrihetsförordningen, ansett att man bör åstakomma begränsningar av reklamen genom överenskommelser med de marknadsförande företagen. Finansministern har för avsikt att avvakta resultatet av dessa förhandlingar innan den begärda utredningen tillsätts.
Med hänsyn till tryckfrihetsförordningen har regeringen ansett, att man i första hand bör försöka få till stånd erforderliga begränsningar av reklamen genom öÖöverenskommelser med de av marknadsföringen berörda företagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag kan förstå om denna fråga vid sidan av raden av andra högaktuella frågor, som upptar finansministerns intresse just nu, möjligen kommit att skjutas något åt sidan. Allmänhetens intresse för denna fråga är dock för närvarande större än någonsin. Vid studium av svaret kan jag inte undgå att dra slutsatsen att detta svar dock ganska litet påverkats av den kraftiga förändring av opinionsläget, som inträffat på bara ett eller ett par år. En växande del av folket finner nu konsumtionsbegränsande åtgärder riktiga och välgrundade allteftersom massivare och alltmer övertygande forskningsresultat om tobakens medicinska skadeverkningar publiceras. Senast i måndags stod en tungt vägande artikel av professor Eric Carlens vid toraxkliniken på Karolinska sjukhuset att läsa i en av våra morgontidningar om just medicinska skadeeffekter av cigarrettrökning. Vad man i varje fall tycks vara överens om beträffande dessa effekter alltifrån de medicinska specialisterna till företrädare för tobaksindustrin är att det med all sannolikhet föreligger ett orsakssamband mellan cigarrettrökning samt lungcancer och andra luftvägssjukdomar. Detta förhållande är ett mi nimum av fakta. Förhållandet »är ”allvarligt nog», för att tala med Tobaksbolagets personaltidskrift, där direktör Olof Söderström fört pennan. Överord behövs inte i denna fråga — det räcker med väl belagda och allmänt erkända fakta. Från ungefär denna utgångspunkt tillstyrkte andra lagutskottet också förra året en utredning om minskning av tobakskonsumtionen. Hela det i detta sammanhang aktualiserade frågekomplexet borde utredas och sålunda inte bara ett eller ett par delspörsmål, t.ex. reklamfrågan eller andra särskilda sidor av tobaksfrågan, som ofta under ca: tio års tid föranlett framstötar i ärendet. Det gällde alltså nu en allmän och förutsättningslös utredning om vägarna att minska tobakskonsumtionen. Att man med den i svaret nämnda åtgärden skulle kunna uppnå en verklig begränsning av tobaksreklamen har jag svårt att tro. Resultaten av tidigare försök av denna art är inte särskilt positiva, och tobaksbranschens nya reklamregler är just inte revolutionerande. Andra lagutskottets och riksdagens: önskan var att få till stånd en allmän genomgång och analys av alla faktorer, som har stimulerande respektive hämmande effekt på tobakskonsumtionen, t.ex. medicinsk och beteendevetenskaplig specialforskning, rationellt ordnad. och saklig information till olika befolkningsgrupper, behov och funktion av rökavvänjningskliniker, konsumtionspolitiska ingripanden avseende reklam 0. S. V. Finns det under sådana förhållanden inte anledning att på nytt överväga riksdagens uttryckliga önskemål om en' allmän utredning? Ett enhälligt utskottsutlåtande föreligger ju i saken! Jag vill ställa den frågan till statsrådet Nilsson.
Herr talman! Eftersom herr Wiklund först sade någonting som kunde tydas så att finansministern skulle vara mindre intresserad av denna fråga, måste jag kanske meddela att han för närvarande ligger sjuk i mellan 39 och 40 graders feber. När han bett mig att i hans ställe lämna detta svar, är detta tvärtom ett uttryck för att han har velat att ett besked i denna fråga skulle komma fram till riksdagen innan denna avslutas. Jag vill i sak tillägga att det faktiskt inte varit händelselöst på detta område sedan riksdagen gjorde sitt uttalande i fjol. Under hösten har nya regler utfärdats för tobaksreklamen. Dessa träder i kraft 1 januari 1970. Reglerna har kommit till under samarbete mellan det statliga tobaksaktiebolaget och övriga medlemmar av tobaksbranschföreningen. I dessa regler sägs det bl.a. att man i reklamen inte får ta in uttryck och formuleringar eller bilder av situationer och miljöer som kan antas särskilt vädja till tonåringar. Även i Övrigt finns en tydlig skärpning i de regler i fråga om reklamens innehåll som gälde redan tidigare. Vidare har området för reklamreglernas tillämpning utvidgats så att de omfattar inte bara cigarretter utan numera alla slags tobaksvaror.

Vidare har man utökat förbudet mot reklam i vissa media. För grov överträdelse av reklamreglerna kan man döma ut vad man kallar för böter upp till 200 000 kronor. I de regler som jag har antytt hän visas till överläggningar med socialstyrelsen. Denna har tillsatt en arbetsgrupp under ledning av ett medicinalråd för undersökning av tobaken från hälsosynpunkt. Branschen är företrädd i detta undersökningsarbete. Man håller på att dra upp riktlinjerna för en undersökning av hur reklamen påverkar konsumtionen och beträffande vissa andra med tobaksbruket sammanhängande frågor, i första hand hälsofrågor. Jag tror att man måste ha dessa åtgärder med i bilden när det gäller att bedöma läget efter 1968 års uttalande av riksdagen. Jag tror också att jag vågar säga att finansministern är beredd att ta det initiativ och vidta de åtgärder som vtterligare kan anses erforderliga för att på redan nu beträdda vägar uppnå det resultat som riksdagen önskat.
Herr talman! Självfallet uppskattar jag i hög grad det intresse finansministern visat genom att han låter offentliggöra sitt frågesvar trots att han själv inte har tillfälle att avge det här i kammaren. Jag har sagt att reklamfrågan är en viktig del av detta spörsmål, men den är inte hela tobaksfrågan. En rad olika sidor av denna problematik togs upp i andra lagutskottets utlåtande, som låg till grund för riksdagens beslut förra året, i första hand frågan om att få till stånd en allmän utredning och sålunda inte en utredning enbart om reklamfrågan. Jag vet att det har gjorts en nyskrivning — jag vill inte kalla det annat — av tobaksbranschens reklamregler, men det rör sig i stort sett inte om mer än några, inte särskilt revolutionerande förändringar: man skall t.ex. inte få avbilda s.k. kändisar och ungdom i annonserna, och annonsering till ungdom i veckotidningar skall upphöra. Jag undrar, herr talman — jag kanske får ställa frågan till statsrådet Nilsson — om man får tolka sista satsen i svaret på det viset, att finansministern verkligen har för avsikt att tillsätta utredningen, bara förhandlingarna är slutförda och resultatet blir känt. Satsens innebörd är nämligen litet oklar.
Herr talman! Först vill jag framhålla att det arbete som bedrivs av arbetsgruppen inom socialstyrelsen i samverkan med tobaksbranschens representanter gäller inte bara reklamfrågorna utan -— som jag nämnde redan i mitt förra anförande — även andra frågor som hänger samman med användningen av tobak, i första hand hälsofrågor. Det är klart att man genom dessa undersökningar kan få ett underlag för de ytterligare åtgärder som kan visa sig motiverade. Jag sade avslutningsvis i mitt förra anförande, att finansministern är beredd att göra vad som efter dessa redan vidtagna och pågående åtgärder kan befinnas erforderligt för att nå det av riksdagen önskade resultatet. Något mera preciserat svar tror jag inte kan ges för närvarande.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat chefen för kommunikationsdepartementet vilka särskilda åtgärder som vidtagits för att minska trafikolyckornas antal och verkningar när vinterhalkan nu kommer. Eftersom kommu nikationsministern är förhindrad att svara här i kammaren i dag, har han överlämnat frågan till mig för besvarande. Statens vägverk har inför vintern organiserat sina egna resurser för snöröjning och halkbekämpning samt träffat avtal om sådan verksamhet med ett stort antal enskilda lastbilsoch maskinägare. Vidare har verket inom varje arbetsområde bevakning dygnet runt med arbetskraft och fordon färdiga för omedelbara insatser. Metoden att använda kemiska medel för halkbekämpning, vilken gett påtagligt goda resultat och förfinas successivt, kommer att utsträckas till en större del av vägnätet. Vägverket har även etablerat samarbete med dels väderlekstiänsten för att få väderleksprognoser och hjälp med utfärdande av snöoch haikvarningar över radio och TV, dels bl.a. polisen för att få lokala direktrapporter om väglag m.m. Trafiksäkerhetsverket bedriver en intensiv information för att minska olycksriskerna under vintern. Redan inför ailhelgonahelgen tog man i dags pressannonser och i TV upp de viktigaste problemen vid mörkeroch haikkörning. Dessutom förekom kontinuerliga s.k. spots i TV och radio på samma tema. Under oktober och november genomfördes vidare kampanjen »Fordonskontroll» under medverkan av bensinstationer, bilverkstäder och motororganisationer m.fl. i syfte att få till stånd frivilliga kontroller inför vinterperioden av främst däck, hjulbalansering, strålkastare och vindrutetorkare m.m. I förra veckan påbörjades en ny annonskampanj med en maning till trafikanterna att köra lugnt i vinterväglaget. Den här veckan genomför verket i samarbete med olika företag en informationskampanj i bl.a. dagspressen med huvudsaklig inriktning på halkkörning. I anslutning till kampanjen kommer ett TV-program om bl.a. has Såväl före som under jul-, nyårsoch trettondagshelgerna planeras intensifierad verksamhet med spots i TV och radio. Under mellandagarna skall dessutom bl.a. frågan om däckens kondition på nytt belysas genom annonsering i dagspressen. Bland trafiksäkerhetsverkets åtgärder bör vidare nämnas verkets beslut om tillfällig hastighetsbegränsning under tiden den.12 december 1969—den 7 januari 1970 till högst 110 km tim. på annan väg där inte lägre hastighet redan gäller. Vidare har verket meddelat nya bestämmelser om däck att gälla fr.o.m. den 1 januari 1970. Dessa bestämmelser innebär bl.a. att profildjupet i däcksmönstret skall vara minst en millimeter på den mest slitna delen av slitbanan samt att däcken på en och samma axel skall vara av samma typ. Om personbil är försedd med dubbdäck, skall bilens alla däck vara dubbade. även däck på bromsad släpvagn, som dras av personbil med dubbdäck, skall vara dubbade.